Herr talman! Detta är ännu ett betänkande där konstitutionsutskottet är helt enigt. Men även om vi är eniga och det inte råder någon politisk konflikt kring betänkandet är det principiellt viktigt. Betänkandet, som man brukar referera till som skrivelse 75, handlar om en årlig rapport som regeringen skickar till riksdagen om i vilken utsträckning och hur riksdagens beslut har tillgodosetts. Det som är särskilt intressant är det som brukar kallas tillkännagivanden, alltså en beställning från riksdagen till regeringen där riksdagen uppdrar åt regeringen att hantera eller lösa en sakpolitisk fråga på ett visst sätt. Utgångspunkten måste vara att regeringen tillgodoser det som riksdagen begär att regeringen ska lösa. Detta är inte alltid möjligt eftersom det ibland kan finnas praktiska komplikationer. Inte minst kan man vara oense om vad riksdagen verkligen har beställt av regeringen. Därmed måste man skilja på att ett ärende är slutbehandlat, alltså att regeringen har hanterat det, och att det faktiskt är tillgodosett. Vi har en sådan fråga i betänkandet där det kan råda lite meningsskiljaktigheter kring vad frågan gäller, och den är kopplad till Lotteriinspektionen. Alliansen, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, röstade tidigare med stöd av Sverigedemokraterna igenom att det skulle ställas krav på att det ska framgå tydligt för den som köper lotter om lotteriet skänker pengar till politisk verksamhet. Regeringen anser att man har behandlat denna fråga, med utgångspunkt från att Lotteriinspektionen faktiskt kan ställa sådana krav och i delar gör en sådan prövning av olika typer av lotteriverksamheter. Vi kan från Moderaternas sida inte invända emot att detta har slutbehandlats.

På samma sätt ska det framgå när man köper lotter att en eventuell lotteriverksamhet skänker pengar till ett politiskt parti. Det åligger framför allt kulturutskottet att vidare behandla detta, men i proceduriell och formell mening får det tillkännagivande som riksdagen lämnat tidigare anses vara slutbehandlat. Vi får återkomma i själva sakfrågan.

Herr talman! Riksdagen har tidigare lämnat ett tillkännagivande om att det är rimligt att lottköpare får tydlig information om ett lotteri anordnas för att finansiera partipolitisk verksamhet. Att inom ramen för skrivelsen säga några ord om detta är på sin plats. Regeringen redovisade tillkännagivandet som slutbehandlat i propositionen En omreglerad spelmarknad . Där anfördes att Lotteriinspektionen redan ställer sådana krav i sina tillståndsbeslut för lotterier, inte bara avseende partipolitisk verksamhet utan även i fråga om allmännyttig verksamhet över huvud taget. Om det faller ut på detta sätt i praktiken återstår dock att se. Vi kan konstatera att vi är flera partier i kammaren som menar att det explicit på varje enskild lott ska framgå huruvida lotteriets försäljningsintäkter direkt eller indirekt stöder partipolitisk verksamhet. Om detta nu inte genomförs fullt ut kan man vara förvissad om att vi återkommer i frågan för att få till en förtydligande bestämmelse om detta.

Herr talman! Jag måste erkänna att vi glömde en viktig sak. Vi hade tänkt köpa en sommarpresent, nämligen lotter där det på baksidan står att intäkterna går till partipolitisk verksamhet. Det kunde ha varit bra källforskning för dem som driver denna fråga, men det kanske är roligare med politisk pajkastning än att ta reda på sakförhållanden - jag vet inte. Jag tillhör dessutom dem som inte tycker att partipolitisk verksamhet är att jämföra med rökning, det vill säga jag tycker inte att den är skadlig.